Herr talman! När jag var liten för ungefär 40 år sedan stod det en liten skylt vid ytterdörren: Vi flytt int! Låt tågen gå!Det tog väl ungefär tre år, så flyttade vi. Och successivt har tågen slutat gå - i tid, i varje fall.När jag började förbereda anförandet trodde jag att jag skulle yrka bifall till utskottets förslag på utgiftsområde 23. Jag tyckte att det skulle kännas stort och viktigt för mig som småbrukarson från Västerbottens inland att få stå här i talarstolen och presentera en ny politik för ny framtidstro i hela landet.Men nu blir det inte så kul. Budgethanteringen i riksdagen för nästa år omgärdas av en mörkbrun sorgkant.S-MP-regeringen i samarbete med Vänsterpartiet ser fördelningen inom utgiftsområde 23 som en del av budgetpropositionens förslag som helhet. Det är olyckligt och allvarligt att en riksdagsmajoritet bestående av de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna har avvisat ett budgetförslag med inriktning på jobb och livskraft i hela landet. Man gör det till förmån för ett alternativ som fortsätter på den sluttande väg som väljarna sa nej till vid valet den 14 september.De borgerliga partierna och Sverigedemokraterna har genom sitt beslut den 3 december fastställt att utgiftsområde 23 tappar 131 miljoner. Vårt förslag på utgiftsområdet överstiger denna nivå och kan därför formellt inte tas upp till behandling. Därför har vi avstått från att delta i beslutet och har i stället avgett ett särskilt yttrande om vår politik på utgiftsområde 23.Miljö och jordbruksutskottets ansvarsområde är oerhört väsentligt för människornas överlevnad. De areella näringarna är viktiga. Det gäller fisket, skogen, jordbruket, djuren i skogen och djuren på våra gårdar. Maten och vattnet är grunden för att vi människor som bor på vår jord, vår enda jord, ska kunna fortsätta att göra det. Det handlar om livsmedel utan gifter, energiproduktion som går mot förnybart, sjysta villkor för människorna likaväl som djuren och långsiktighet i skogsbruket och fisket.Herr talman! Socialdemokraternas och regeringens övergripande målsättning är att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU år 2020. För att nå det målet behövs en livskraftig, hållbar och aktiv landsbygd. Landsbygden står inför stora utmaningar, men det ryms också stora möjligheter.Sverige får inte fortsätta att dras isär. Sverige får inte bli ett delat land, där jobb och företag bara utvecklas i storstadsområdena och där känslan av samhörighet försvinner. För att nå målet behövs en livskraftig, hållbar och aktiv landsbygd.

Vi har i dag brist på veterinärer. Tror mina borgerliga kolleger i utskottet att en sådan neddragning motiverar nya studenter att utbilda sig till veterinärer?Regeringen har aviserat ett bredare, mer strategiskt och långsiktigt angreppssätt för ökad matproduktion genom att lägga fast en långsiktig svensk livsmedelsstrategi. Det är viktigt för att ge maten den plats som den förtjänar. Jag kan inte se att borgerlighetens återhållsamma satsning, som egentligen bara är en omflyttning av pengar, skulle göra någon skillnad mot tidigare.Vi har ett förslag som innebär satsningar på forskningen som vi anser är viktiga. Drygt 11 miljoner mer borde ha gått till anslaget 1:24 Sveriges lantbruksuniversitet.Det är kanske inte så anmärkningsvärt att de borgerliga partierna här aviserar sänkningar. Det följer väl de borgerliga partiernas syn på kunskap och forskning. Man drar ned de långsiktiga förutsättningarna att verka för de regionala högskolorna. Det blir färre utbildningsplatser i hela landet.Viltet, herr talman, är en viktig resurs som måste förvaltas långsiktigt. Viltkött är en klimatsmart resurs som bör utnyttjas mer. Inte minst måste alla initiativ till mer vildsvin på köksbordet understödjas.Rovdjursförvaltningen behöver utvecklas så att förvaltningen av alla våra stora rovdjur långsiktigt säkerställs. Jag är orolig för att den regionala förvaltningen äventyras när viltförvaltningsdelegationernas arbete inte tas till vara.Därför är det viktigt att förebygga konflikter kring rovdjuren. Därför förslog regeringen en förstärkning av anslaget för att motverka viltskador på 20 miljoner. Att de borgerliga partierna nu avvisar den satsningen försvårar för fler än samer och för fler än vargar och älgar. Skogsskadorna ökar, då älgförvaltningen försvåras när löshundsjakt omöjliggörs i delar av landet. Många lider skada när rovdjursförvaltningen inte fungerar.Även myggen, kanske. I motion 2014 p>Herr talman! Som jag sa i början av mitt anförande hänger vårt område ihop med andra områden.

Politiken ska bidra till att människorna på landsbygden ges livskraftiga villkor. Det är viktigt att gröna innovationer gödslas så att naturresurserna kan användas långsiktigt och hållbart.Herr talman! Jag är snart klar. Men låt det aldrig råda något tvivel om att vi socialdemokrater vill ta vara på varje människa oavsett bakgrund, oavsett vem som har fötts av vem. Det framförs allt oftare att människor som bott i vårt land i tusentals år eller nyanlända som vill bygga sin framtid i vårt land är ett problem. Människor är aldrig ett problem. Vi måste fokusera på att ge förutsättningar för människor oavsett ursprung.Vår politik med människan och landsbygden i centrum skulle kunna bryta den negativa utveckling som landsbygden har gått igenom under många år. Det var därför det var viktigt med en ny politisk inriktning.

Herr talman! Jag vill passa på att tacka föregående talare Isak From för att han lyfter nivån på det här. Jag tror att det är viktigt i det politiska samtalsrummet att vi inte fastnar i billiga nidbenämningar på andra partier. Jag vill tacka dig, Isak From, för att du har lyft nivån.Herr talman! I och med beslutet som togs i kammaren den 3 december kommer Sverigedemokraterna att endast avge ett särskilt yttrande på utgiftsområde 23. Detta innebär att Sverigedemokraterna inte ställer sig bakom Alliansens budgetmotion i sak utan att vi stöder vår egen budgetmotion. Men det betyder också, som jag har nämnt tidigare, att vi är beredda att fälla varje framtida regering som kommer att föra en lika samhällsskadlig invandringspolitik.Herr talman! Jordbruk och skogsbruk utgör fundamentala pelare i den svenska ekonomin och bidrar till en levande och livskraftig landsbygd. De gröna näringarna - jord, skog, trädgård och landsbygd - sysselsätter i dag drygt 400 000 personer i Sverige, nästan var tionde av alla sysselsatta. Jord och skogsbruket bidrar tillsammans med över 200 miljarder kronor eller ungefär 8 procent av Sveriges bnp.Vi ser de gröna näringarna, landsbygden och livsmedelsproduktionen som ett prioriterat område och förordar därför en förstärkt budget på flera delområden. Sveriges självförsörjningsgrad av livsmedel har minskat under lång tid, men efter EU-inträdet har denna utveckling accelererat samtidigt som importen av lågprisprodukter som produceras med i Sverige illegala metoder har ökat dramatiskt.Sverige har kanske världens mest ambitiösa djurskydd, och det är någonting vi är stolta över. Men det är också viktigt att skapa rimliga förutsättningar för att upprätthålla djurskyddet så att inte vår livsmedelsproduktion ska löpa risk att straffas ut.Herr talman! Vi eftersträvar att Sverige ska omförhandla villkoren för medlemskapet i Europeiska unionen med det långsiktiga målet att återföra beslutsmakten till Sverige. Tills vidare kan vi på bästa sätt ta till vara de stöd som det svenska jordbruket kan få tillbaka från EU. Vi motsätter oss också ytterligare maktöverföring till EU. Men likväl är det viktigt att försöka påverka EU:s gemensamma jordbrukspolitik i en för Sverige positiv riktning.Vi anser inte att jordbruksmark ska kunna uppbära stöd om den inte aktivt brukas. Den byråkrati som i dag omger EU:s regler måste förenklas, och myndighetsutövningen ska vara rättssäker, transparent och fri från onödigt betungande byråkrati.Herr talman! Utöver högre krav på djurskydd och miljö har de svenska bönderna även en konkurrensnackdel genom ett högre skattetryck i form av koldioxidskatt på diesel för jord och skogsbruksmaskiner. Alliansregeringen beslutade att fram till 2015 minska återbetalningen av den skatten för jord och skogsbruksmaskiner från 2,10 kronor till 90 öre per liter, någonting som varken Alliansen eller regeringen avser att ändra på i sina budgetar. Vi vill i stället möta de europeiska nivåerna och föreslår därför en höjd återbetalning till en nivå som motsvarar 2,60.Herr talman! Regeringen vill utreda hur en gödselskatt ska utformas och har planer på att införa den från 2016. Den dåvarande skatten på handelsgödsel kom en gång till för att finansiera den svenska spannmålsexporten. Senare lyftes den fram som ett förslag på en åtgärd för att minska näringsläckage och tillförsel av tungmetaller till jorden.När det gäller näringsläckage finns det många studier som visar att det snarare är geografi, jordart eller djurintensitet som avgör detta än om odlingen bedrivs ekologiskt eller inte. Jordbrukets läckage av växtnäringsämnen har de facto minskat de senaste åren genom en minskad spannmålsodling och ett målmedvetet miljöarbete från näringen. Vi sverigedemokrater motsätter oss därför en återinförd skatt på handelsgödsel.Herr talman! Regeringen har presenterat ett förslag om att införa en avståndsbaserad vägslitageskatt. Regeringen vill styra om långväga godstransporter från vägar till järnvägar. De väljer i sammanhanget att bortse ifrån att endast 10 procent av transporterna på lastbil körs över 30 mil. I verkligheten blir det bara ett hårt slag mot redan pressade företag. 80 procent av all inrikes godstrafik körs i dag via lastbil. De flesta transporter är korta och olämpliga eller till och med omöjliga att ersätta med järnvägstransport. Det är också den viktiga skogssektorn och dess möjligheter att bidra till en energiomställning baserad på förnybar energi som får det största avbräcket med en sådan föreslagen skatt. Miljöeffekten lär alltså bli begränsad medan boende och företag på landsbygden får betala en högre skatt.Herr talman! För att kompensera bönderna för de merkostnader som uppkommer som ett resultat av höga krav i djurskyddet vill vi öka djurvälfärdsersättningen. Den av regeringen föreslagna djurvälfärdsersättningen är i dag till för de djurägare som har ett högre djurskydd än vad den svenska lagstiftningen ställer som krav. Vi anser inte att de medel som regeringen föreslår räcker, utan vi vill tillföra mer resurser för att premiera god djuromsorg, främst med fokus på den utsatta gris och mjölkproduktionen.Herr talman! Genom utvald miljö i landsbygdsprogrammet 2007-2013 fanns en möjlighet till ersättning för restaurering av kultur och landskapsvårdande objekt där man kunde söka ersättning för att restaurera naturbetesmarker, slåtterängar, äldre byggnader och så vidare. Stödet hade många positiva effekter på kulturmiljön på landsbygden, och vi vill därför utreda hur ett sådant stöd kan utformas och återinföras.Herr talman! Det svenska lantbruket verkar i dag på en konkurrensutsatt internationell marknad där vi snarare måste sträva efter bättre villkor än att lägga ut fler ekonomiska snaror. Utöver högre krav på djurskydd och miljö har de svenska bönderna även konkurrensnackdelar genom ett högre skattetryck. Båda budgetförslagen, från Alliansen och regeringen, väljer tyvärr att negligera problemet. Sverigedemokraterna motsätter sig ytterligare skattehöjningar mot det svenska jord och skogsbruket som riskerar att straffa ut den svenska livsmedelsproduktionen.I Sverige finns politiskt satta mål som bitvis står i konflikt med en livskraftig livsmedelsproduktion. Samtidigt finns över huvud taget inga mål vad gäller graden av självförsörjning av livsmedel. Vi stöder därför en utredning för en långsiktig livsmedelsstrategi som ska analysera de målkonflikter som finns.Men utredningar, analyser och strategier i all ära, den svenska landsbygden behöver reell, praktisk politik för att kunna utvecklas. Vi vill föra en sådan, en kraftfull landsbygdspolitik. För oss är nämligen landsbygden på riktigt.
Herr talman! Tack, Anders Forsberg, för ditt anförande! Det tråkiga är att det bara är på låtsas. Ni har ju faktiskt stött en budget som kraftigt har försämrat villkoren för en levande landsbygd.Skogsnäringen är, precis som Anders Forsberg säger, väldigt viktig. Det är en av Sveriges äldsta och viktigaste basnäringar. Sverige är världens tredje största exportör av skogsprodukter, och det finns en stor potential för ökad handel med högförädlade skogsprodukter. Bostäder, kläder, tidningar, böcker, hygienprodukter, plast, energi - skogsindustrin är väldigt betydelsefull för Sveriges ekonomi, inte minst för Sveriges exportnetto, som ju också är väldigt stort: 120 miljarder kronor.Det är också viktigt att lyfta fram skogen som möjlighet i klimatomställningen. Vi står också inför en omställning där det behövs allt mindre papper, och det behövs nya produkter i stället.SD:s agerande här i kammaren försvårar för skogsindustrierna att ta fram nya produkter. Det är också ett känt faktum att SD inte håller med om att vi behöver fler människor på landsbygden, inte färre. Hur har Sverigedemokraterna egentligen tänkt sig att svensk skogsproduktion ska kunna fortsätta vara den mest konkurrenskraftiga skogsnäringen i världen?
Herr talman! Jag vill tacka Isak From för frågorna.På utgiftsområde 23 har vi ett dåligt förslag från de rödgröna och ett ännu sämre förslag från Alliansen. Jag hade väntat mig mycket mer av Alliansens budget än detta.Jag måste ställa en motfråga. Jag förstod inte egentligen ditt resonemang, Isak From, om att vårt agerande skulle påverka skogsnäringen och dess möjligheter att utveckla alternativ. Jag hänger inte med där. Du får gärna utveckla detta mer.
Herr talman! Nu lever vi med det faktum att det är Alliansens budget som gäller. Det ger de facto sämre förutsättningar. Inte minst blir det, som jag sa i mitt anförande, mindre underhåll till järnvägen. Det viktiga spåret mellan Bastuträsk och Boden kanske inte byts. Det är ett viktigt spår för att skogsnäringen ska få ut sina produkter.Vi vill nyttja det gröna guldet - skogen, träden, groten - i energiomställningen. Då måste vi ha fungerande transporter. Ett område hänger ju ihop med de andra områdena. Säger vi att vi ska satsa på ny kärnkraft lär inte skogsindustrin tycka att det är viktigt att ta fram nya produkter till energiomställningen. Men låt oss i stället säga att det är omställning som gäller och att vi ska ta vara på skogen, det gröna guldet, se till att järnvägen går i tid, utveckla en ny strategi för skogen och också ha en landsbygdsstrategi som tar vara på hela landet, och där behövs det människor.Politik är något som håller ihop. Då kan man inte ena stunden kasta in Svarte Petter i leken och säga: Det här har vi inte röstat på! Både jag och Anders Forsberg får finna oss i att det är den borgerliga politiken som kommer att gälla. Tyvärr är det så.
Herr talman! Tack igen, Isak From!Vårt parti har en helt annan syn på kärnkraften och beroendet av den. Vi kan inte välja antingen eller, utan vi måste nog ha den med oss. Snarare tror jag att kärnkraften är en möjlighet för skogsindustrin också. Det finns inget motsatsförhållande mot en ökad användning av bioenergi heller om vi skulle satsa mer på kärnkraft.Sverigedemokraterna har ju sträckt ut en hand. Vi hade kunnat göra upp i de här frågorna. Det fanns möjligheter. Men ska man dansa foxtrot krävs det två. Annars blir det bara patetiskt eller löjligt.Det enda vi kunde höra om eller läsa om var till exempel att vi skulle skydda mer skog. Men det finns ju saker kvar att ta här. Men, som sagt, vi är beredda att samtala.

Herr talman! Jag hade hoppats att mitt första framträdande i kammaren, som detta är, skulle vara lite muntrare än att jag skulle stå här och ha en nedröstad budget i ryggen.Jag hade hoppats på att kunna berätta om alla satsningar för ett levande Sverige och om en landsbygd som är på uppgång. Precis som Isak From sa förut hänger det här området ihop med många andra budgetområden.I åtta år har de fyra borgerliga partierna, med Centern i spetsen, sagt att de värnar landsbygden. Men verkligheten har visat något annat. De senaste åtta årens politik har fördjupat klyftorna mellan stad och land. Och i fråga efter fråga, krona för krona, har de prioriterat storstad i stället för landsbygd.14 000 statliga jobb har försvunnit - det talar sitt tydliga språk. Det handlar om var sjätte byskola och nästan var tionde biblioteksfilial. Det är svårt att bo kvar i sin älskade hembygd när man inte har ett jobb att gå till eller en skola att sätta sina barn i. Människor får lämna bygder som de egentligen älskar, för jobben försvinner, butikerna lägger ned och järnvägsstationen stänger. Det är inte rätt.Jag hade hoppats att jag i mitt första anförande skulle få lägga ut texten om hur vi nu med regeringens budget skulle vända trenden. Jag hade hoppats att jag skulle få berätta hur vi vill modernisera Sverige till att bli ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart land och hur vi ska få ett Sverige som håller ihop.Tyvärr gick det hoppet om intet den 3 december när borgarna med stöd av Sverigedemokraterna röstade ned vår budget till förmån för sin egen. I stället för att berätta om allt det här fina får vi laga efter läge. Vi har en budget med mer borgerlig politik, med skattesänkningar för dem som redan har och flera miljarder mindre till klimat och miljöarbetet.Skogen, som har varit uppe här, kommer förstås att spela en viktig roll i klimatomställningen. Jag tror att biomassa från skogen kommer att vara en stor del av framtidens klimatsmarta drivmedel och den förnybara energin. Men vi måste gå varsamt fram. Det får inte ske på bekostnad av biologisk mångfald och ekosystemtjänster, för då biter vi oss själva i svansen. Det är därför det är viktigt att vi utvecklar ett mer variationsrikt och hållbart skogsbruk, där till exempel hyggesfritt kan vara en del av svaret. Vi behöver också skydda livsmiljöer, biotoper, och göra det lättare för markägare att frivilligt skydda sin skog. Därför hade vi i vår rödgröna budget lagt 100 miljoner kronor på att skydda skog. Den satsningen ströp borgarna med hjälp av Sverigedemokraterna.Vi måste värna landsbygden. Jag och Miljöpartiet tror att det är där de nya jobben kommer. Det är där den förnybara energin, framtidens drivmedel och vår mat ska produceras. Och vi kommer att behöva producera ännu mer mat.Men även här är det viktigt att göra det varsamt. För att det ska bli bra måste vi vara överens om vart vi vill nå. Och vi måste ha en plan för att veta hur vi ska nå dit. Därför vill vi ta fram en livsmedelsstrategi som ger oss en långsiktig färdplan framåt och som tar hänsyn till hela värdekedjan från primärproducent till konsument. Vi behöver ha en strategi för hur vi ska klara av framtidens utmaningar, så att vi kan producera mer inhemsk mat och mer ekologisk mat och förädla den på ett hållbart sätt. Det är en framtidsfråga.Som har nämnts tidigare är Sverige inte det enda som finns här i världen. Det finns en värld utanför. Och i dag, 2014, är det fortfarande en miljard människor som går till sängs hungriga ute i världen. Världens befolkning växer. Samtidigt har vi i Sverige 800 000 hektar jordbruksmark som vi inte använder. 700 hektar jordbruksmark försvinner varje år - den tas i anspråk för andra ändamål, till exempel köpcentrum. Det är inte hållbart vare sig ur ett ekologiskt, ekonomiskt eller socialt perspektiv.Jag tror att en livsmedelsstrategi tillsammans med det nya landsbygdsprogrammet kan ge långsiktiga spelregler. Vi i regeringen vill stärka ersättningen för ekologiskt jordbruk i landsbygdsprogrammet, och vi vill använda den nationella medfinansieringen, som aviserats, till andra långsiktiga satsningar som ger en smart och hållbar tillväxt för alla på landsbygden, till exempel satsningar på lokal service, såsom bredband. STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Areella näringar, landsbygd och livsmedelTyvärr kan vi inte göra allting nu. Vi har den andra budgeten att förhålla oss till. Men vi står upp för en hållbar landsbygdspolitik, och jag hoppas att vi kan få göra mer av den efter valet.Herr talman! Jag skulle vilja använda resten av tiden - jag hoppas att ni har överseende om jag drar över någon minut - till att ta upp en annan sak som har fallit i och med den här budgeten. Vi rödgröna ville satsa 15 miljoner kronor på Artdatabanken och dess viktiga arbete med att kartlägga och informera om vår biologiska mångfald. Det är 15 miljoner kronor som skulle användas till att kartlägga mer av den svenska naturen, floran och faunan, och till att informera allmänheten om den. Man kan kanske tro att det är ett misstag att de 15 miljoner kronorna saknas, men faktum är att det är ett medvetet val, för borgarna har strypt och strukit i detta anslag under de senaste åtta åren, precis som med så många andra miljösatsningar.År 2002 gav den här kammaren Artdatabanken i uppdrag att kartlägga Sveriges flercelliga växter, svampar och djur och skapa ett standardverk för att beskriva dem. Det var ett enormt arbete. Jag tror att man räknade med att det skulle ta 25 år. Något liknande har knappast gjorts i modern tid. Ute i världen var man imponerad. Det gav eko och respekt. Sverige visade att man menade allvar med sitt miljöarbete.Allteftersom forskarna började samla in material började vi få kunskap. Under de tolv år som det här har hållit på har man hittat 3 000 nya arter för Sverige. Av dem är 1 000 nya för vetenskapen.Varför ska man då anslå pengar för att man ska hitta nya flugor och små konstiga bottenlevande djur? Varför ska man ge dem svenska namn? Jo, om man inte vet vad som finns där ute vet man inte heller vad som är värt att skydda och hur vi bäst gör det.Vet ni hur många arter av bin vi har här i Sverige? Det är 290 arter. 100 av dem är utrotningshotade. 15 av dem har redan försvunnit. Om vi inte vet vad vi har vet vi inte vad vi ska skydda.Tyvärr har upptäckartakten avtagit. Det handlar nog inte om att det inte finns mer att upptäcka. Det handlar om att anslaget till Svenska artprojektet inte har räknats upp sedan alliansregeringen tillträdde 2006. I stället har man skurit i medlen. Det har blivit mindre och mindre pengar till de här forskningsprojekten. Och i år gick projektet med Nationalnyckeln, det stora praktverket, i graven.Vi ville rätta till detta och anslog 15 miljoner, men tyvärr fick vi inte igenom det. Det är alliansbudgeten som ligger. Det här verkar vara symtomatiskt. Det är 15 miljoner, en liten del av budgeten, men det handlar om miljö, och det tas bort.I förra debatten hörde vi hur borgarna minskat anslagen för miljö och klimatarbete i utgiftsområde 20 med 1 1⁄2 miljard. Totalt sett i hela budgeten fattas det 4 miljarder, eller rättare sagt: Det är 4 miljarder mindre för klimat och miljösatsningar. Hur mycket hade inte de här 4 miljarderna kunnat ge?

Herr talman! Jag vill tacka Emma Nohrén för anförandet, som var väldigt bra för att vara hennes första. Det är vällovliga satsningar, och jag tror att Emma Nohrén och jag delar många värderingar när det gäller naturen. Jag tycker att det var viktigt att hon lyfte fram exemplet att vi skyddar naturen. Jag har dock även en fråga. Emma Nohrén nämnde det här med att lyfta landsbygden i regeringens budget. Jag satt och tittade igenom budgetförslaget, och jag har svårt att se de satsningar som skulle lyfta landsbygden. Jag kan nämligen inte se att en återinförd gödselskatt, ett förslag på en vägslitageskatt eller höjda dieselskatter för lantbruket skulle lyfta landsbygden eller dess ekonomiska ryggrad bönderna. Det är egentligen min fråga.
Herr talman! Tack för frågan, Anders Forsberg! Jag tycker nog att en satsning på att ta fram en strategi för landsbygden är en satsning för landsbygden. Att ta fram en livsmedelsstrategi för att höja den svenska, inhemska produktionen av mat - och göra det långsiktigt, med spelregler alla känner till - är en satsning på landsbygden. En höjning av anslagen för dem som odlar ekologiskt är en satsning på landsbygden, och att höja anslagen för skydd av skog är en väldigt stor satsning på landsbygden. Vi har också stora satsningar i vår budget, som ju tyvärr har fallit, på skydd av värdefull natur samt på skydd och skötsel av naturreservat. Det ligger ofta på landsbygden. Jag ser alltså det här som väldigt stora satsningar. Det är också så att många av de forskningssatsningar vi gör - vi hörde förut att det fattas 7 miljoner på Formas och 15 miljoner på Artdatabanken - gäller högkvalitativa jobb på landsbygden. Det är högkvalitativa jobb på forskningsstationer runt om i Sverige, där forskning pågår. Det är i Strömstad, Lysekil och Öregrund - nu kan jag inte den kommunen; ursäkta mig. Vi har det utanför Umeå och vid Drottningholm. Det finns alltså olika forskningsstationer i hela Sverige, till exempel uppe i Abisko, där forskningen pågår. Det ger också merjobb.
STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Areella näringar, landsbygd och livsmedelDet är verkligen jättebra med strategier och utredningar. Men Emma Nohrén menar alltså på fullt allvar att en livsmedelsstrategi som vi inte ens har sett, som eventuellt ska starta efter nyår och som eventuellt kommer att påverkas av ett extraval skulle göra den stora skillnaden. Vi har också en konkurrensutredning som är igång, med specifika krav som till exempel att man inte får titta över skatterna. Vi ska också öka ekostöden. Skulle det vara lyftet för landsbygden? Jag har lite svårt att se det. Om landsbygdslyftet är att vi får lite mer forskare, lite mer utredningar och mer ekostöd kan jag säga att det inte är receptet. Det finns många andra saker med det här som innebär en större problematik. Jag har egentligen inga problem med den ekologiska produktionen eftersom jag själv håller på med den, men jag vill se någonting mer om hur vi får med landsbygden.
Herr talman! När det gäller att ta fram strategier efterfrågas hela tiden långsiktiga planer och långsiktiga spelregler. Tar vi fram strategier och sådant som vi är överens om i en bred parlamentarisk utredning sätter vi också upp spelreglerna framåt. Då slipper man vänta och undra: Ska det bli så här i år, eller ska det bli så härJag tycker att åtgärderna ger långt mycket mer än om man gör som Sverigedemokraterna. Ni röstade på en budget som inte ens innehåller några av de här grejerna och hänvisar till en budget som har fallit. Hade ni röstat på vår budget - om ni nu ska rösta på andras än er egen - tror jag nog att ni hade fått med er mer pengar till landsbygden och landsbygdsutvecklingen.

Herr talman! Helt enkelt för att jag inte ska glömma bort det vill jag börja med att konstatera att vi som bilaga till betänkandet har utskottets utvärdering av regeringens arbete på det här området - område 23. Vi har arbetat inom ramen för utskottets uppföljnings och utvärderingsgrupp, där jag har haft förmånen att vara ordförande, och tagit fram utvärderingen. Jag vill tacka alla ledamöter som har arbetat inom arbetsgruppen, utskottspersonalen och även den personal som arbetat inom utskottets utvärderings och forskningssekretariat.Vi konstaterar i vår utvärderingsrapport att det finns en del förbättringspotential vad gäller regeringens arbete på vissa områden. Vi konstaterar också att vi är nöjda med väldigt mycket av regeringens rapportering till riksdagen. Alla som är intresserade av detta arbete kan läsa mer i bilagan.Det här är annars ett utgiftsområde - areella näringar, landsbygd och livsmedel - som tyvärr måste underkastas de neddragningar som blir konsekvensen av den budget de borgerliga partierna har röstat igenom med stöd av Sverigedemokraterna. I det här utgiftsområdet handlar det nämligen om neddragningar på drygt 130 miljoner kronor jämfört med regeringens budgetförslag. Det är bara att beklaga.Den största delen av Sveriges yta täcks av skog. På ett sätt är det en hisnande känsla. I skogen ska många intressen samlas. För joggaren är skogen en plats där man springer på små, vindlande stigar och forcerar uppförsbackar. För bär och svampplockaren är skogen en plats där man hittar lingon, kantareller och andra svampar. För ekoturismföretagen är skogen det område dit man tar kanske tyskar och danskar för att visa upp mörka älvar eller fjälltoppar med hisnande utsikt. För klimataktivisten är skogen, bland så mycket annat, en kolsänka - skogen tar ju upp mängder med koldioxid. För djuren är skogen helt enkelt deras hem.Skogen är dessutom en råvara för skogsindustrin; vi plockar ut timmer, brädor, papper och biobränsle från skogen. Alla dessa intressen ska vägas samman, och det utgiftsområde vi debatterar i kväll handlar bland annat om vad det är för slags skogspolitik vi ska ha i Sverige. För Vänsterpartiets del är det tydligt att Sverige behöver en hållbarare skogspolitik än den vi har nu, och vi har kämpat för det länge. Vi vill ha skogar med stor biologisk mångfald; vi vill inte bara ha virkesåkrar. Vi vill också skydda mer skog. Vi anser även - och det är viktigt - att det skogsbruk vi har måste bedrivas på ett mycket hållbarare sätt. Det är något som ska uppmuntras av samhället. Jag kan säga att det budgetförslag regeringen lade fram inte uppfyller Vänsterpartiets krav i alla avseenden, men jag tycker ändå att det finns många delar i S-MP-budgeten som är väldigt bra. Det handlar inte minst om de omfattande områden man med stöd av de kraftiga höjningarna för skydd av skog faktiskt skulle kunna skydda i form av naturreservat eller till och med nationalparker. Det handlar också om extra pengar till Skogsstyrelsen. Det handlar även om extra anslag till Västmanlands län med anledning av den tragiska skogsbranden. Det handlar om tillskottet till Svenska artprojektet och Nationalnyckeln så att de kan fortsätta med sin viktiga verksamhet - något som Emma Nohrén har talat inlevelsefullt om.

Det är synd. Det område som vi debatterar har stor potential. Det handlar om vår landsbygd, jordbruket och skogen - de absolut största arealerna av vårt land. Vi borde ha en mer aktiv politik för att se till att hela Sverige kan leva. Då behöver vi kollektivtrafik i hela Sverige, bättre järnvägsunderhåll, mer miljöinvesteringar, överlag riktade investeringar för att kunna skapa fler jobb ute på landsbygden.Jag beklagar att mycket av de satsningar som fanns i regeringens budget nu uteblir. Jag konstaterar att de borgerliga partierna, med stöd av Sverigedemokraterna, väljer att prioritera storföretag, banker och redan rika människor så att de kan fortsätta att få skattesänkningar i stället för att få pengar till dessa investeringar. Med den politiken riskerar Sverige att fortsätta att slitas isär. Det är bara att beklaga, men sådan är högerpolitiken.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Areella näringar, landsbygd och livsmedelHerr talman! Jag tänkte börja med något som ligger lite utanför dagens ämne genom att framhålla vikten av de frågor talmannen har varit inne på, nämligen att vi ska respektera talmansämbetet. Vi ledamöter ska respektera talmansämbetet, och vi 349 ledamöter ska verkligen hålla på den traditionen. Vi är lagstiftare, och vi har ett stort inflytande på människor.På så sätt blir det inte någon sammanblandning här. Talmannen har agerat bra i frågan, och den måste bort från vårt bord.Herr talman! Låt oss tala om något som också är mycket viktigt. Jag börjar med att yrka bifall till förslaget i miljö och jordbruksutskottets betänkande gällande utgiftsområde 23.När man lyssnar på de rödgröna kan man få intrycket att budgeten är en katastrof. Låt oss först konstatera att det finns ytterligare 378 miljoner i budgeten. Det som inte finns i budgeten är den kostnadsökning som de rödgrönas politik innebär för myndigheter i fråga om höjda arbetsgivaravgifter. Exempelvis försvaret drabbas av 300 miljoner kronor i höjda arbetsgivaravgifter. På det hela taget skiljer det sig inte så förskräckligt mycket. Jag räknade ut att det är 0,8 procent som skiljer budgetalternativen. Däremot är det en stor skillnad på inriktningen. Titta på landsbygdsprogrammet. Jag misstänker att förre landsbygdsministern ska komma in på Matlandet, och jag tänker inte gå så djupt in på den frågan. Men frågan är viktig, och vi ska en gång för alla se vårt jordbruk som ett företagande som vi inte kan behandla hur som helst. Jordbruket finns med i en global marknad och är konkurrensutsatt. Då kan vi exempelvis inte göra som de rödgröna tror, nämligen ställa om allt jordbruk till ekologiskt jordbruk. Sverige har ett bra konventionellt jordbruk. Om vi ska öka vår export måste vi fortsätta att se till att Sverige är konkurrenskraftigt. Nu finns det en utredning, men det är inte helt fel att titta vidare på även ekonomiska förutsättningar.Vi moderater har gjort helt om när det gäller livsmedelsstrategi. Vi har tidigare tyckt att en sådan inte behövs. Numera tack vare bland annat Anna Kinberg Batra, som var en av dem som drev förändringen, har Moderaterna sagt att vi behöver en strategi. Det är viktigt att vi har en strategi för att se hur vi kan vidareutveckla näringen.De kommande 40 åren ska vi förmodligen producera lika mycket livsmedel som har producerats 8 000 år tillbaka. På den marknaden ska svenskt jordbruk naturligtvis vara med och konkurrera om kunderna. Det blir fler människor på vårt klot, och vi hoppas att vi slipper olika sjukdomar och elände och att utvecklingen hela tiden går framåt. Levnadsstandarden ökar, och vi ser fantastiskt goda exempel på det i olika länder. Här ska vi finnas med.Det har talats här om biobränsle och jordbruk. Jag besökte Skåne och tittade på biobränsletillverkning. Man kan konstatera att det blir en helt annan användning av åkermarken. Det blir möjligt att ta ut två skördar, och olika spannmål nyttjas för att tillverka biogas. Det är fantastiskt bra när förädlingsvärdet kan ökas och bidra till ett bättre klimat.Jag har lite svårt att förstå hur landsbygden tjänar på att det mesta av skogen ska bli reservat av olika slag. Skogsbruk ska visa miljöhänsyn, och skogen är en råvara och bidrar till exporten med över 100 miljarder. Även om livsmedelsexporten ökar, och det är positivt, är skogen viktig. Hur kan skogen och skogsbygder må bättre av att man inför en kilometerskatt, som ska användas till att stockholmare kan åka snabbtåg till Malmö och Göteborg och söderut? Förklara för mig hur en sådan skatt hjälper landsbygden.Älvdalen, en kommun hemma i Dalarna, börjar få problem. Det finns områden som är mycket beroende av turismen, och det går inte att flytta Dalafjällen till Indien och börja producera. Det fina med besöksnäringen är att naturen är dragkraften. SSAB kan - Gud förbjude - hamna i något annat land om vi gör fel saker, energin blir för dyr och så vidare.Låt mig göra ett konstaterande om myggen, herr talman. Jag förstår att man från socialdemokratiskt håll är positiv. I den budget som kom från regeringen stod det klart och tydligt att staten ska ta sin hand från myggbekämpningen och att den ska finansieras på regional och kommunal nivå. Jag antar att man klarar debatten lite bättre på det sättet.Herr talman! Jag ska försöka respektera talartiden någorlunda. Jag hoppas att jag har dragit på mig någon replik så att vi kan fortsätta där utan att förlänga debatten i onödan.
Herr talman! Tack, Ulf Berg, för anförandet!

Det är klart och tydligt att det inte är säkert att det kommer att gå snabbare, och det är definitivt inte säkert att det blir bättre.Vad som också riskerar att falla bort är det stöd som Regeringskansliet, och framför allt Ardalan Shekarabi, har aviserat som upphandlingsstöd för kommuner och landsting, så att kommuner och landsting kan få det de har beställt. Kommuner och landsting på många håll vill ju upphandla lokalproducerat, många gånger ekologiskt och klimatsmart, för att minska transporterna, nyttja det lokala näringslivet och stötta bönderna lokalt på orten.
Herr talman! Isak From glömmer handelsgödselskatten, som vi förhoppningsvis kommer att slippa. Det är ganska klart att den inte har någon speciell klimatpåverkan. När alliansregeringen hade avskaffat handelsgödselskatten såg vi att man inte gödslade mer.Det finns mycket som man kan utveckla för att vi ska få mindre kväveläckage och liknande. Men det görs, och det görs framsteg.Jag kan nämna de här randområdena för att samla upp till vattentäkter och åar så att det inte ska rinna ut, och jag har ställt en fråga till Jordbruksverket hur man fick fram metrarna. Ja, det hade man ingen aning om - man bara högg till med någonting. I dag vi vet att det i svackor och liknande kanske behövs ett bredare område mot en höjd, men man har gjort likadant. Det finns mycket att utveckla.Det har alltid varit framgångsrikt. När vi politiker ska styra över utvecklingen är det inte alldeles säkert att det går helt bra.Om en livsmedelsstrategi går ut på att vi 20 år efter EU-inträdet kommer underfund med att jordbruk är ett företagande och är konkurrensutsatt är det faktiskt bra att vi till slut kommer till den slutsatsen att vi måste sluta att lägga kvarnstenar på svenskt jordbruk. Det enda som händer är att det flyttas ut till andra länder.
Herr talman! Det är tur att vi har kvar frågan om handelsgödselskatten så att vi har någonting att bråka om. Det var inte med som ett förslag att den skulle införas i år, utan det var med att det skulle utredas hur den skulle kunna komma tillbaka. Det är viktigt att peka på det.Ulf Berg är inne på väldigt viktiga områden. I sitt anförande pratade han om skogens förutsättningar. Jag tror att det är viktigt att vi lyfter fram skogens förutsättningar. Det är över 20 år sedan den skogsvårdslagstiftning som gäller i dag togs fram, och mycket har hänt sedan dess. För skogen finns det många andra områden att ta hänsyn till, och det är viktigt att göra det. Men det är viktigt att man lyfter upp och tittar på det. Just nu är det samma lagstiftning som gäller, men olika praxis mejslas fram och arbetas med runt om i landet.Det är precis som Ulf Berg säger i talarstolen. I Jokkmokk har man avsatt väldigt mycket, och ska kanske göra det också. På andra håll i landet har man avsatt mindre. Regelverket tolkas olika.Det här är olyckligt, och det är vår ingång i varför vi ville se över skogsvårdslagstiftningen. Det har hänt väldigt mycket, och vi är inte rädda för att lyfta upp det här till ytan och titta: Vad är det som ska gälla? Vilka arter ska skyddas långsiktigt? Var ska det göras? Vad har skogsbruket? Vad går före? Är det en vindkraftspark som går före, är det rennäringen som går före eller är det skogsnäringen? Var hamnar skogsnäringen?För jordbrukets del håller jag helt och hållet med Ulf Berg. Det är verkligen dags att vi ser på jordbruket som en näring. Det var därför regeringen aviserade att man skulle lägga ned Landsbygdsdepartementet och flytta det till Näringsdepartementet, så att jordbruket ses som en näring bland andra näringar.
STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Areella näringar, landsbygd och livsmedelOm vi håller oss till landsbygden är det inte bara svenskt jordbruk som ska rädda landsbygden. Det blir allt effektivare. Fördelen är att det blir öppna landskap. Stockholmaren som åker till Sälen ser ofta vid Dalälven att det mellan vattnet och vägen finns en åker. Den brukas av ett enda skäl, och det är att det finns en lönsamhet i att bruka den. Annars växer det skog på den. Vi har ju haft sådana faser i Sverige, och det hoppas jag att vi kan undvika.Frihet under ansvar har varit väldigt framgångsrikt. Många av oss som har följt skogsdebatten har kunnat se gamla, erfarna, envisa och tjuriga gubbar som har sagt: Nej, så där sköter inte jag min skog. Staten har varit där med Skogsstyrelsen, som väl hette Skogsvårdsstyrelsen förr, och nästan hotat med både fängelse och annat om de inte gjorde som myndigheten sade. Sedan visade det sig att de hade rätt.Jag tror att den bästa garantin för mångfald i skogen är att vi fortsätter med denna frihet under ansvar. Då kommer vi som är skogsägare att göra på lite olika sätt. Hemma försöker jag och hustrun återskapa hagmark. Men jag vet samtidigt att om Skogsstyrelsen hade kommit och knackat på dörren och sagt "gör så här" kan det hända att familjen Berg hade gjort på ett helt annat sätt.

Herr talman! Det är fint att Ulf Berg står upp för det som jag tror är hans rötter, glesbygden.Det är mindre fint att han röstar för en budget som premierar höginkomsttagare i Sveriges storstäder, inte minst i Stockholm, som är de som får de största skattesänkningarna och som är de som tar den absolut största delen av bidragen RUT och ROT och andra saker. Men det kanske vi kan ta någon annan gång.Du och jag, Ulf, var på en debatt som tidningen Miljöaktuellt arrangerade för några veckor sedan. Då hade regeringens förslag till budget precis kommit, och jag vill minnas att du sa någonting om att det var väldigt ambitiösa satsningar på miljöområdet. Sedan började vi prata rätt mycket om just skydd av natur.Jag tycker att det är väldigt viktigt, och det var ett av de största värdena som jag såg med S-MP-budgeten, varför vi i Vänsterpartiet stödde den. Vi höjde just anslagen till naturvård med ungefär 40 procent. Är det viktigt eller inte?Du pratade också om besöksnäringen, och där tror jag att du har helt rätt. Besöksnäringen, turismen, är en av Sveriges basindustrier och omsätter mer pengar än något av våra största exportföretag. Men de tyskar, danskar, kineser och alla andra som kommer till Sverige i en allt stridare ström och verkligen vill se natur, om de bara ser virkesåkrar, om de bara ser kalhyggen överallt, vad är det att bjuda på?Är det inte något mer de ska se? Där kommer just vården av naturen in som är så viktig. Håller inte Moderaterna med om det?
Herr talman! Låt oss ge oss ut och leta efter lingon. Jag tror att vi har störst chans att hitta lingon om vi går på ett kalhygge och inte i gammal granskog. Jag hörde att Jens Holm sa att det var viktigt att plocka lingon. Vi har avverkat skogen ofta på tuvor och liknande. Vi går på kalhygget och ser till att plocka lingon.Det som är fint med växande skog är att det är en kolsänka. Det är vi helt överens om. Men kolsänkan är som bäst när vi avverkar skogen. Det är fortfarande en kolsänka vi håller oss i, eftersom vi fortfarande har det intakt. Men är det fortfarande en kolsänka när vi avsätter skog där det börjar bli självgallring, det vill säga att träden ruttnar och liknande? Då har vi inte lika effektiv kolsänka.Vi är fullständigt överens om att det är väldigt viktigt med fortsatt avsättning. Det sa jag på det möte som var. Här har vi haft en brist. Vi har haft människor som har varit ute och sagt: Här är viktig skog. Då har de som köper skog och har certifieringar sagt: Då kan vi inte köpa den. Samtidigt har man inte fått pengar, för det har inte blivit någon skarp avsättning.Det är ett problem. Jag har motionerat om det. Jag tänker fortsätta jobba för den frågan och att det ska fram mer resurser. Men man måste se hur de finansieras. Det sättet som de rödgröna har finansierat med höjda skatter som slår mot tillväxten är förödande för landsbygden och speciellt för Norrland. Därför är vår budget bättre.
Jag sa lingon och kantareller, Ulf Berg. Kantareller brukar man inte hitta så ofta på ett kalhygge. Däremot hittar jag mycket kantareller i en gammal urskog. Men det kanske inte är efter parameterna lingon och kantareller som vi ska mäta mångfalden i våra ekosystem.Det är bra att du tar upp skogsbruket i sig. Jag kan nästan hålla med om att det är viktigare än hur många arealer som vi skyddar, även om det också är otroligt viktigt. Skogen är en kolsänka. Men skogen blir ingen kolsänka ifall man bedriver markberedning i väldigt stor skala och bara plöjer upp stora delar av våra före detta skogar. Om man bedriver stubbrytning och bryter upp gamla stubbar och gödslar en massa i skogen blir det inte alls en kolsänka. Det är tyvärr sådant som vi ser väldigt mycket av i dagens svenska väldigt hårt drivna skogsbruk.Det var därför jag lyfte fram frågan med besöksnäringen. Om vi mer kan se besöksnäringens värden och förstå: Vad är det egentligen vi vill visa upp för omvärlden? Kanske vi kan komma ifrån den ganska ensidiga synen som vi rätt ofta har i Sverige på just skogen. Det ska vara slutavverkningar, och skogen står i väldigt stor utsträckning till tjänst för massaindustrin. Skogen har så många fler värden.Det är bra, Ulf Berg, att du tar upp just naturvården. Hade det inte varit bra med den 40-procentiga höjningen som vi föreslog i budgeten på just naturvård och skydd av värdefull natur som ni avfärdar med endast ett enda argument, och det är att ni prioriterar skattesänkningar? Det känns bakvänt.
STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Areella näringar, landsbygd och livsmedelNär det gäller skogen tror jag att det skogsprogram som vi har som alliansregeringen har antagit är väldigt effektivt. Jag är en av två ordförande för Skogsnätverket här i riksdagen och har en hel del att göra med skogsindustrierna, där vi får ta del av forskning och liknande.Vi är väldigt många som hoppas på att skogen ska bidra till klimatnytta. Jag och Johan Hultberg var och besökte plastpåstankar där man kan ersätta fossil olja och ta grunden från vår skog.Det finns väldigt mycket bränsle, och det skapar sysselsättning. Om vi kan höja förädlingsvärdet i vår skog samtidigt som vi slipper import av fossil energi är det en verklig vinn-vinn-industri.Dessutom går skogen inte att flytta till Stockholm. Där måste arbetstillfällena finnas ute där det inte bor så tätt med människor. Det handlar om sågverk och liknande. Skogen har en enorm betydelse. Men den har också en väldigt stor betydelse för oss som jagar.Vi behöver inte de 20 miljonerna. Vi har en annan idé. Vi tycker att det är hög tid att börja förvalta vargstammen, något som bevarandesidan har kämpat emot länge. Nu hoppas jag att det blir en vettig förvaltning. Frågan kommer att lugna ned sig.

Herr talman! Att vi ska kunna bo och verka i hela vårt land är, som jag ser det, helt avgörande för Sveriges tillväxt. På den svenska landsbygden finns det otroligt stora möjligheter att skapa fler, nya, riktiga jobb. Varför nämner jag nu ordet jobb? Jo, därför att jobbet är grunden för utveckling och tillväxt i byar och bygder likväl som i städer och samhällen.Vad är det då som kan växa på den svenska landsbygden? Bland annat är det en ökad svensk matproduktion. Vad grundar jag det på? Den svenska maten är sund och säker. Den svenska maten produceras också i ett av världens mest miljövänliga jordbruk. Bara för att ta ett exempel släpper den svenska mjölkproduktionen ut bara hälften så mycket koloxid som genomsnittet i Europa.Jag ser också stora möjligheter i den svenska skogen. Träråvara är i dag inte bara att användas till att bygga hus med eller för att tillverka papper av. Från vår skog får vi i dag nya spännande material såsom tyg till kläder. Men också nya hållbara bränslen kan man ta fram från skogens gröna guld.Den svenska landsbygden med bland annat matproduktion, djur och skog erbjuder därtill fantastiska möjligheter till upplevelser och därmed jobb, riktiga jobb. Naturturism är något som ökar i Sverige. Vi har fått se fler och fler kreativa idéer som, bara för att ta ett exempel i högen, hotell i träd.Detta är bara några exempel på de möjligheter som finns på den svenska landsbygden. Det är för att vi vill ta vara på de möjligheterna som vi i Alliansen och i Centerpartiet vill satsa just på jobb och tillväxt på landsbygden.Det är därför som vi bestämt säger nej till de skattechocker som den rödgröna regeringen föreslog. Det är skatter som direkt slår mot landsbygden. Jag kan bara ta några exempel, skatt på avstånd, kilometerskatt, och en återinförd skatt på handelsgödsel.Mina vänner och herr talman! Allra hårdast kommer skattechocken att drabba unga när man från den rödgröna regeringens sida vill beskatta deras arbete med 15 miljarder, 15 000 miljoner, utöver vad skattebeläggningen är i dag. Det är bara att konstatera att det är Sveriges unga som blivit den rödgröna regeringens kassako.Herr talman! Vi i Alliansen väljer att satsa på den svenska landsbygden i stället för att straffbeskatta den. Vi vill fortsätta att driva satsningen på Sverige - det nya matlandet. Det är en satsning som har stärkt konkurrenskraften, ökat matexporten, satt svensk mat på världskartan och hittills skapat drygt 9 000 jobb. Det är satsningar på att kunna exportera ännu mer mat från vårt land. Det är satsningar på att kunna ta fram ännu mer profilerade matprodukter.Satsningar på Matlandet tillsammans med satsningar i landsbygdsprogrammet är den typ av åtgärder som den svenska landsbygden behöver för att kunna fortsätta att växa och utvecklas.

Det handlar om pengar som är katalysatorer för allt från generationsskiften till fortsatta investeringar i olika ting som ger jobb.Herr talman! Det är många måltider som intas i våra förskolor och på äldreboenden och liknande runt omkring i landet. För mig som centerpartist men också för oss i Alliansen är det viktigt att våra unga och äldre får tillgång till den bästa maten och dessutom en trevlig måltidsupplevelse när maten inmundigas.Därför är det kul att vi kan vara med om att göra en satsning på ett måltidslyft för de här grupperna. Från detta utgiftsområde satsas det 25 miljoner kronor. Tillsammans med satsningar som finns under utgiftsområde 9 blir det 100 miljoner på ett måltidslyft. Pengarna ska gå till att stärka kommuners och andra huvudmäns arbete för att höja kvaliteten på maten och måltidsupplevelsen. Bland annat ska pengarna kunna användas för att handla in ännu mer lokala produkter.Herr talman! Vi i Alliansen vill alltså satsa på jobb och utveckling i alla delar av vårt land. Det innebär att vi säger nej till de rödgrönas skattechock på landsbygden och på ungas jobb. I stället väljer vi att satsa på jobb och utveckling genom att göra satsningar på Sverige - det nya matlandet och se till att de kan fortsätta.Så fort som möjligt vill vi få ett landsbygdsprogram på plats. Det är ett viktigt verktyg för att kunna ta vara på landsbygdens möjligheter.

Herr talman! Jag tycker egentligen att idén med Eskil Erlandssons Sverige - det nya matlandet är ganska bra. Men det är viktigt att pengarna verkligen träffar rätt. Det kanske också är viktigt att man är lite blygsam så att man inte förhäver sig för mycket när man gör sådana här saker.Ett av syftena med Matlandet var att det skulle skapas 20 000 nya jobb. Eskil Erlandsson får hjälpa mig, men jag tror att det var så många jobb. Ibland har jag hört 10 000, men jag tror att 20 000 var den officiella siffran. Jag läste rapporten som kom från Jordbruksverket och som jag tror att det var du själv, Eskil, som hade beställt. De konstaterar att mellan 2007 och 2010 hade 10 000 jobb försvunnit från jordbrukssektorn. Det hade alltså försvunnit jobb, och det hade inte skapats nya. Nu talar jag om primärproduktionen inom lantbruket.Då tycker jag att det är någonting som är lite fel. Jag tycker att det är lite konstigt när ni i betänkandet vill fortsätta att lägga på en massa pengar på projektet och säger att det ska skapa jobb ute på landsbygden när det verkar som att effekten är den rakt motsatta.
Herr talman! Sverige - det nya matlandet har varit lyckosamt. Det har lett till att vi har ökat vår livsmedelsexport. Den export som vi har i dag är dubbelt så stor som svensk bilindustri, läste jag så sent som i dag. Det är klart att exportprodukterna i dag är högförädlade produkter. I dessa högförädlade produkter ligger jobb och arbete.Ett annat exempel på den lite mer småskaliga sidan, om vi kallar den så, är att vi har fått 49 nya slakterier i vårt land. Vi har i dag nästan lika många gårdsbutiker som Icabutiker i vårt land. För det mesta är det inga stora arbetsplatser, men väldigt betydelsefulla sådana eftersom de ger jobb i den by och på den ort där de finns. Primärjordbruket har fortsatt att stordriftsrationaliseras på ett sätt som har skett i vårt land men också i andra delar av Europa och i världen i övrigt. Den utvecklingen kommer förmodligen att fortsätta.Samtidigt kan vi konstatera att många nya småskaliga verksamheter har återuppstått i vårt land. Trädgårdsnäringen är ett exempel på detta. Den svenska trädgårdsexplosionen har startat, vill jag påstå.
Herr talman! Jag ställde en konkret fråga till Eskil Erlandsson. Jag tackar för all denna information, men hur många nya jobb har Sverige - det nya matlandet netto skapat?Jag skulle vilja säga någonting om jobben och de borgerliga partierna. Det är någonting som skorrar lite falskt. Man säger att man skulle skapa så många nya jobb. När den borgerliga regeringen tillträdde 2006 låg arbetslösheten på ungefär 6 procent. Nu ligger den på ungefär 8 procent.De ungdomsjobb som jag hör att både Eskil Erlandsson och tidigare Lena Ek talar så varmt om har man utvärderat. Varje sådant jobb med halveringen av arbetsgivaravgiften kostar mellan 1 och 1 1⁄2 miljon. Man kan tänka sig att det kanske går att investera dessa pengar lite bättre om ett enda ungdomsjobb kostar 1 1⁄2 miljon kronor.Men nu tar vi Sverige - matlandet, Eskil.
Herr talman! I mitt anförande sa jag att Sverige - det nya matlandet har skapat 9 000 nya riktiga jobb. Målsättningen till 2020 som jag har satt upp är att det ska skapa 20 000 nya jobb. Jag ser det som fullt uppnåbart.Jag nämnde i mitt tidigare inlägg i replikskiftet att vi i dag har en livsmedelsexport som är dubbelt så stor som den svenska personbilsexporten. Min målsättning är att vi ska ha en lika stor export som import av mat i vårt land. Då måste vi upp i hundramiljardersklassen.

Herr talman! Jag tackar Eskil för anförandet. Av någon anledning fick det mig att tänka på devisen om att koka soppa på en spik. Jag vet inte riktigt var det kommer ifrån.I valrörelsen var alla partier överens om vikten på satsningarna på välfärden. Efter valet har det blivit extremt tydligt att allt vackert tal om satsningar på välfärden bara var vackert prat från Centerpartiet. I stället är man kraftfullt emot alla former av finansiering av välfärden. Alla former av förslag till finansiering av välfärden avslås.Jag tänkte egentligen inte tala om det utan om satsningar på veterinärer. I dag är det brist på veterinärer och utbildade djurskötare, enligt branschorganisationen Svensk Djurvård. Det fanns en satsning på veterinärer i S-MP:s budgetproposition. Den har fallit bort nu.

Herr talman! Låt mig först kommentera de första meningarna i Isak Froms inlägg.Enligt min uppfattning, och den tror jag att många kan skriva under på, får era satsningar betalas av två grupper i vårt land. Det är människor som är unga och människor som bor utanför de stora städerna. Det är där ni hämtar pengar till alla de satsningar som ni har i ert alternativ, genom dubblerad ungdomsarbetsgivaravgift och genom införandet av kilometerskatt. Det blir miljarder. Vilka får betala de pengarna? Jo, det får unga och landsbygdens folk göra.När det gäller utbildningarna till veterinär och djurskötare är de några av de mest populära utbildningarna i vårt land. Söktrycket har varit stort. Den tidigare alliansregeringen som jag var en del av ökade intagningarna på de områdena för att tillgången på både djurskötare och veterinärer skulle bli större.Den förändring som är gjord i budgeten är ersättningen för den som nyttjar de grupperna. Och den ersättningen har kunnat dras ned beroende på att antalet djur tyvärr har minskat i vårt land. Det är inte utbildningarna som vi har minskat på.
Herr talman! Jag tänker fortfarande på samma spik.För min kommun, Norsjö kommun, som inte är jättestor hade S-MP-budgeten inneburit 5 miljoner extra i statsbidrag nästa år. För samtliga kommuner och landsting i Västerbotten var det över 450 miljoner kronor i extra statligt stöd. Det hade gett förutsättningar för att kommunerna skulle kunna satsa på lokalproducerat och på klimatsmart mat på riktigt. Och det hade gett förutsättningar för att de som jobbar i välfärden ska orka fortsätta jobba.Jag tror nog att Centerpartiet måste tänka om när det gäller vem som får och vem som får betala. Just nu är det kommunerna och landstingen och medborgarna ute i landet som får betala för att vi dessvärre har en alliansbudget.Jag kan fortsätta med att fråga om neddragningen på Skogsstyrelsen. De har levt en svältfödd tillvaro under lång tid. I regleringsbrevet till dem står det att de ska finnas i hela landet. Men de håller tyvärr på att successivt centralisera sig. Vad tror Eskil Erlandsson att den neddragning som nu blir verklighet på sikt kommer att få för konsekvenser för Skogsstyrelsens möjlighet att vara etablerade i hela landet?
Herr talman! Att det blir någon miljon kronor mindre till kommunsektorn kompenseras väl för glesbygds och landsbygdskommuner av att företagare och människor i de områdena som jobbar på, kanske till och är delägare i, ett sågverk slipper betala kilometerskatt med vårt förslag. Och de slipper betala dubbel arbetsgivaravgift för den som är ung.

De ska vara etablerade i hela vårt land. Det är jätteviktigt, speciellt på det skogliga området. Dessutom påstår jag rätt upp och ned att det blir billigare än att koncentrera, apropå att lokalkostnader och liknande för det mesta är billigare på mindre orter än i större samhällen.

Herr talman! Jag vill dig tacka, Eskil Erlandsson, för föredragningen. Du talar väl, du har god retorik och du nämner ökad svensk matproduktion och din oro för skattechockerna som den nuvarande regeringen vill införa. Du nämner även Matlandet. Men det är mycket tal om konkurrensvillkor för lantbruket.Jag funderar på om Centerpartiet tänker fortsätta vara böndernas företrädare eller om ni har lämnat över stafettpinnen. Hur ska man annars tolka en sådan erbarmlig budget som Alliansen och Centerpartiet i det här fallet har ställt sig bakom? Var finns satsningarna? Var finns verkligen offensiva satsningar? Det duger inte att avsätta 20 miljoner extra till Matlandet. Man måste komma med något mer.
Herr talman! De stora pengarna i det här budgetförslaget är inte svenska statliga pengar, utan de ligger i det system som vi är del av, nämligen EU-systemet. Det håller just nu på att omformas. För svensk del har jag varit mycket angelägen, i egenskap av statsråd i den tidigare regeringen, om att pengarna ska gå till aktiva bönder som verkligen producerar mat.Som en underprioritering har jag haft djur. Vi behöver fler djur i vårt land, som håller det svenska landskapet öppet men också ger oss svenskt kött och fläsk.Ytterligare en underprioritering har varit unga människor. Det är skälet till att vi nu omformar stöden rejält. Och jag hoppas att både gårdsstödet och landsbygdsprogrammet kan drivas igenom i Bryssel av den nuvarande regeringen. Det var därför jag tog upp det speciellt i mitt huvudanförande.
Herr talman! Jag vill tacka dig för svaret, Eskil Erlandsson.I budgetens utgiftsområde 23 för areella näringar är givetvis de EU-pengar som vi får tillbaka en viktig andel. Hur vi fördelar dem i Sverige är också viktigt samt att vi till exempel prioriterar aktivt brukande framför passivt. Det är oftast en problembild som jag tror att både du och jag ser.
Herr talman! Som jag sa i mitt förra replikinlägg kommer en översyn att göras under 2015. Jag hoppas att den nuvarande regeringen, likväl som den tidigare regeringen föresatte sig, kommer att göra den i det internationella perspektivet eftersom vi inte lever på en isolerad halvö. Vi är beroende av vår omvärld.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

Det gäller bland annat satsningar på infrastrukturen. Vi har pratat om järnvägar, men i de flesta landsbygdsområden är vägsatsningar väldigt betydelsefulla, inte minst de satsningar som görs på enskilda vägar, på bärighet och på tjälsäkring - om vi nu pratar om verksamhet inom skogsindustrin.Vägslitageavgift eller kilometerskatt har också varit uppe till diskussion här tidigare. Införandet av en sådan skulle ju naturligtvis slå speciellt mot företagare på landsbygden.Den sänkta arbetsgivaravgiften för unga som gudbevars blir kvar genom det här budgetförslaget. Turistbranschen har oftast en förankring på landsbygden. Det kan röra sig om camping, fisketurism och kanotturism. Det är oerhört många unga människor som jobbar med det. Inom campingverksamhet är 65 procent av dem som jobbar där under 26 år. För sådana verksamheter är möjligheterna att anställa av väldigt stor betydelse, om man skulle drista sig till att ta bort den sänkta arbetsgivaravgiften för unga.Herr talman! Landsbygdsprogrammen har ju väldigt stor betydelse. Precis som Eskil Erlandsson nämnde här är det landsbygdsprogrammen och fiskeriprogrammen som är EU-baserade. Där finns de riktigt stora pengarna för stöd till landsbygden.Nu finns det ett förslag framtaget som är överlämnat till kommissionen för godkännande. Det överlämnades i juni. Vi kan förvänta oss ett godkännande från kommissionen under våren 2015. Det är naturligtvis viktigt att regeringen i Sverige är aktiv i processen så att det inte riskerar att bli en fördröjning. Det är viktigt för landsbygden att man kan få loss dessa pengar och använda dem till de ändamål som har angetts.Jag och flera med mig har engagerat mig i ersättningen för mosaikmarker som man använder till bete ute i skärgårdarna. När det blev ett glapp i landsbygdsprogrammet uppstod det nästan katastrofläge, och det rörde sig om väldigt små pengar. Där visade regeringen och Eskil Erlandsson en ganska stor fingertoppskänsla och tog ansvar för detta, så det blev ändå en viss kontinuitet. Det är ett exempel på hur viktigt det är att det programmet kommer igång och fungerar. Mosaikmarker handlar alltså om avlägsna svårtillgängliga betesmarker speciellt på skärgårdsöar där man håller landskapet öppet och värnar den biologiska mångfalden genom betande djur.Herr talman! Här har pratats mycket om skog, men jag tänker prata om någonting helt annat, nämligen fiske. Det handlar om vattenbruk, fiskodlingar, fiskevård och fiske. Detta har varit en viktig fråga för Folkpartiet och Alliansen under de år som har förflutit. Det har tagits flera initiativ, och det har vidtagits åtgärder under de senaste åren. När det gäller vattenbruk har man skapat en gemensam ingång till Jordbruksverket för att det ska bli lättare att få tillstånd. Det har tagits fram en vattenbruksstrategi som ska omvandlas till en handlingsplan som ska vara klar under våren 2015.Förutom landsbygdsprogrammen finns det också ett havs och fiskeriprogram. Det ska finansiera långsiktiga hållbara fiskebestånd och öka konkurrenskraften inom den företagsamhet som finns i den här sektorn. Det är tydligt uttalat att finansieringen och vid utformningen av programmet ska behovet av kustnära och småskaligt fiske särskilt beaktas. Detta har vi haft som mantra, men nu gäller det verkligen att se till att det också blir på det sättet.Även när det gäller fiskeområdet finns det en klar koppling till Matlandet Sverige. Jag behöver inte upprepa de siffror som har nämnts här tidigare, men jag vill lyfta fram en annan sak. När jag har kommit i beröring med Matlandet Sverige har jag upplevt att det har uppstått en medvetenhet på landsbygden när man ser de produkter och stora förädlingsmöjligheter som man har. Det i sin tur skapar en entreprenörsanda, och på det sättet skapas mervärden och jobb. Det är också en viktig faktor.

Herr talman! Jag blir faktiskt lite trött på pratet om arbetsgivaravgifter för unga, så jag tänkte att vi kanske ska reda ut detta en gång för alla. Ibland låter det som att det ska bli dubbelt så dyrt att anställa unga, och nu går ju borgarnas budget igenom, så frågan borde vara överspelad, men så är det inte.Det handlar om arbetsgivaravgiften, och den ska ju finansiera våra pensioner, sjukförsäkring, föräldraförsäkring och en del andra väldigt viktiga saker. Avgiften ligger på 31 procent som betalas när man anställer någon. Antar man att ett företag anställer en ungdom och betalar 25 000 kronor i månadslön blir arbetsgivaravgiften 7 500 kronor. Om arbetsgivaravgiften halveras betalar arbetsgivaren i stället 3 750 kronor. Totalsumman för att anställa en ung person, utan neddragningen, är alltså ungefär 32 000 kronor. Totalsumman för att anställa någon efter halveringen blir ungefär 29 000 kronor.Det är ingen gigantisk skillnad, det tycker jag är viktigt att komma ihåg. Men det är klart, det är en viss skillnad. Men man ska komma ihåg att detta kostar enorma summor pengar. IFAU, som är ett expertorgan som utvärderar arbetsmarknad och utbildning, har konstaterat att dessa jobb netto kostar 1-1 1⁄2 miljoner kronor per jobb.Detta envisas de borgerliga om och säger att det är så viktigt. Det verkar som att det är deras enda sätt att skapa jobb för unga människor. Det finns väldigt många andra, väldigt mycket effektivare sätt att skapa jobb för unga.
STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Areella näringar, landsbygd och livsmedelDen erfarenhet jag har efter att ha mött företag inom turistbranschen, där det jobbar många unga - det gäller även gäller restaurangbranschen - är att det har varit en avgörande faktor. Jag har svårt att tro att de skulle vittna om det om så inte vore fallet.Det är lite svårt att överblicka vad det egentligen betyder att få sitt första jobb. Nu får man inte diskutera dynamiska effekter av sådant, men om man kommer in, får sitt första jobb och därmed har ett cv kan man gå vidare. Men vad det betyder för individen och för samhället har jag nog lite svårt att överblicka. Det är inte så himmelens lätt att räkna ut det, kan jag tänka mig. Att det har haft en avgörande betydelse för många branscher är helt klart.
Herr talman! De experter som utvärderar detta konstaterar att varje jobb kostar 1 1⁄2 miljon kronor. Det kostar mer än det smakar, drygt 15 miljarder per år.

Herr talman! Jag tycker att vi ska nämna att det handlar om riktiga, reguljära jobb som uppstår på arbetsmarknaden. Det är inte en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Det är oerhört viktigt att de kommer in i företagsamheten.

Herr talman! Tack, Lars Tysklind, för ditt anförande! Jag har lite funderingar om det sista som kommit upp i debatten, vilka ambitioner Folkpartiet egentligen har när det gäller landsbygden och jordbruket. När man lyssnar på det som sägs i miljö och jordbruksutskottet tycks det råda vissa oklarheter om hur Folkpartiet egentligen ser på jordbrukets konkurrensförutsättningar och att jordbruket verkar på en internationell marknad.Svenska bönder har i dag svårigheter eftersom deras mjölk, spannmåls och köttpriser sällan sätts i Sverige, utan de sätts internationellt på olika råvarubörser och är beroende av vad som händer. Mjölkbönderna är till exempel direkt utsatta för en stark press i dag. Detsamma gäller grissidan, vilket vi ser ganska tydligt. Å andra sidan är produktionskostnaderna i många fall väldigt lokala och nationella. Det är bara ett fåtal av dessa kostnader man själv kan påverka. Däremot har vi i riksdagen alla möjligheter att påverka.Jag kanske kan upplevas som tjatig, men jag återkommer till frågan hur Folkpartiet egentligen ser på dieselskatten som sådan. Ser ni några möjligheter? Vi har i vår budget föreslagit kraftiga höjningar av återbetalningen, från 90 öre till 2,60 kronor, vilket skulle göra 50 000-60 000 kronor för en lite större mjölkgård.Sedan har vi ytterligare en frågeställning, och den gäller gödselskatten. Svaret var lite otydligt från Fredrik Malms sida när frågan var uppe tidigare. Hur ser Folkpartiet på gödselskatten?
Herr talman! Jag tror inte att det är någon hemlighet att vi i Folkpartiet inte har varit helt bekväma med att vi tog bort gödselskatten. Inriktningen var en miljöskatt riktad mot kadmium. Det var vår bevekelsegrund. Vi var mycket tydliga med att pengarna inte skulle försvinna utan gå tillbaka till jordbruket, att de skulle stanna inom sektorn. Där finns säkert den otydlighet som Anders Forsberg uppfattat.Den mat som produceras i Sverige är ofta av mycket hög kvalitet. Det är kanske där vi har en av knutpunkterna. Matlandet Sverige kan vara en av lösningarna för att det ska finnas en efterfrågan och en betalningsvilja när det gäller svensk livsmedelsproduktion. Då är hög kvalitet avgörande. Det är en av anledningarna till att Folkpartiet och Alliansen nu är med och prioriterar anslaget Konkurrenskraftiga livsmedel. Det är inget produktionsstöd utan snarare ett sätt att få en marknadsmedvetenhet, att få upp en efterfrågan på svensk kvalitetsmat.
Herr talman! Jag vill tacka Lars Tysklind för svaret.Jag ställde också en fråga om konkurrensförutsättningarna och om dieselskatten konkret. Där fick jag inte heller något svar. Jag vill gärna höra om ni i Folkpartiet är öppna för att göra sådana lösningar där du aktivt kan medverka till att svenskt lantbruk kan utvecklas. I dag handlar det inte bara om att vi ska bygga ut och öka vår självförsörjning från 50 till 60 procent. I dag är det faktiskt överlevnadsstrategier vi pratar om. Vi har till exempel i dag ett antal mjölkgårdar som är direkt satta under ackordsuppgörelse, vilket är unikt inom det svenska lantbruket.
Herr talman! När det gäller gödselskatten har vi samma åsikt fortfarande, så det är ingen förändring.

Herr talman! Det var glädjande att få höra också lite om havsfrågor här i kammaren. Det är väl bra när det kommer från Strömstad.Jag undrar lite grann hur Folkpartiet och Lars Tysklind tänker när man säger sig värna havsmiljön och fisket när man i betänkandet under anslagsområde 20 har helt andra siffror än vad vi har. Vi har anslagit 20 miljoner mer till Havs och vattenmyndigheten än i Alliansens och Sverigedemokraternas budget. Vi har anslagit 75 miljoner för åtgärder i havs och vattenmiljö och 75 miljoner till miljöövervakning.Vi behöver ha underlag för en bra fiskepolitik, som du pratade om. Vi vet att ju mer forskning vi får fram, desto bättre siffror kan vi få fram. Miljöövervakningen är otroligt viktig för att vi ska kunna fatta rätt beslut. Det som haltar i vår fiskepolitik i EU är det bristande underlaget.Vi ska inte prata om det andra budgetanslaget utan om utgiftsområde 23. Där har vi pengar till att bygga det nya forskningsfartyg som vi behöver för SLU:s verksamhet med övervakningen. Jag kan inte se att det finns med i betänkandet, så jag undrar hur det blir med det.
Herr talman! Jag har inte med mig papperet här, men jag tror att summan är 7 miljoner kronor för projekteringen av detta forskningsfartyg. Det har varit en närmast hjärtefråga, speciellt för Folkpartiet. Vi har drivit på för att få fram det, för vi vet hur viktigt det är.Nu hyr man in fartyg från utlandet, och det uppstår ett och annat problem med det. Jag vet till exempel att det danska fartyget har svårt att jobba. Det är ett danskt statsfartyg som måste ha tillstånd från Försvarsmakten för att få agera på svenskt vatten. Det är ingen bra lösning.Sedan hoppas jag att det ska bli en lösning i fråga om vem som ska äga och driva fartyget. Det finns många olika varianter. Havs och vattenmyndigheten har egentligen avvecklat sin rederiverksamhet och ser sig väl inte som de som i första hand ska ansvara för fartyget. De använder också Kustbevakningen för en del övervakningsuppdrag och skulle kunna vara lämpade att äga fartyget. Men även SLU skulle kunna äga fartyget men drivas av Sjöfartsverket. Det är många av de här varianterna som man prövar nu.
Herr talman! Jag tackar dig för svaret, Lars Tysklind. Jag vet att du delar känslan för de här frågorna, och jag är glad att veta att ni har med fartyget.Men i övrigt är det uteblivna satsningar. Jag ser att ni värnar havsmiljön och slår på stora trumman för vad ni har gjort tidigare år. Men ändå är det inga höjningar mot vad vi vill ha. Ju mer övervakning vi har, desto bättre beslut kan vi fatta. Om vi tittar tillbaka 30 år i de underlag vi har kan vi se att ålgräs, som är en väldigt viktig biotop, har minskat med nästan 70 procent. Tittar man i 130 år gamla vetenskapliga samlingar kan man se att det kanske är nära 0 procent kvar av det ursprungliga. Det verkar ha funnits ålgräs ända ned på 25 meters djup i Skagerrak och Kattegatt.
Herr talman! Jag kan konstatera att det har gjorts oerhört mycket satsningar på havsmiljön sedan Alliansen tillträdde 2006. Det kan vi väl vara överens om. Men naturligtvis kan det göras mer.När det gäller varför vi har just de summor vi har handlar det om prioriteringar i budgeten. Det har nämnts många gånger här i kväll att vi inte vill höja skatten på arbete. I de ramar som ni har i den socialdemokratiska och miljöpartistiska budgeten finns större inkomster. Då kan man naturligtvis prioritera att ge mer till detta område. Men icke förty är det ett prioriterat område som det går mycket pengar till.Jag får naturligtvis hålla med Emma Nohrén, som är väldigt kunnig på området, om att kunskap är helt grundläggande för att göra rätt saker. Jag hörde en väldigt intressant tanke kring ålgräsängarna. Det har försvunnit dramatiskt mycket ålgräsängar under de senaste decennierna. Vad det innebär är nog oöverblickbart för tillfället. Idén är att man när man får tillstånd att göra någonting som förstör en befintlig ålgräsäng ska kompensera det genom att etablera en ålgräsäng någon annanstans. Det är tydligen ett system som man har på den amerikanska ostkusten bland annat. Det är alltså möjligt. Men det är lite svårt för en ålgräsäng att återetablera sig om den en gång är förstörd, och ålgräsängar har förstörts av väldigt mycket verksamhet i skärgården.
Herr talman! Riksdagsledamöter och åhörare! Varje dag lägger en svensk mjölkbonde ned sin verksamhet. Ja, ni hörde rätt, en varje dag! Vi är inne i en av de tuffaste perioder som Sveriges mjölkproducenter har varit med om. Den genomsnittlige bonden förlorar nästan 1 krona per producerat kilo mjölk. Jag har träffat lantbrukare som säljer skogsmark för att kunna betala sina räkningar. En bonde jag pratade med betalade bara räntan på räkningarna. Läget är mycket alarmerande och oroande. Vill vi ha det så här?Herr talman! Sverige har världens högsta ambitioner när det gäller miljökrav och djurvälfärd. Men vad hjälper det när vi ändå importerar alltmer mat från länder med betydligt lägre krav och omständigheter som vi aldrig skulle godkänna här hemma? Det kallar jag dubbelmoral.Jag önskar att det offentliga - kommuner och landsting - börjar ställa krav på att den mat man köper in ska vara svensk och närproducerad. Vi måste tänka på vad våra barn och unga får för mat i våra förskolor och skolor. Det finns goda exempel, som min hemkommun Ödeshög, grannkommunen Vadstena och Ydre. Det är kommuner som köper närodlad mat. Jag hoppas att fler kommuner tar efter.Herr talman! Den svenska självförsörjningsgraden för livsmedel är i dag nere på nära 40 procent. Det är sämst i hela Europa. Detta borde vara en varningsklocka. Vad svarar då den rödgröna regeringen? Svaret blev att regeringen hade ett förslag på att lägga ytterligare tunga stenar i ryggsäcken för jordbrukarna genom att återinföra skatten på handelsgödsel - detta trots att utvärderingar visar att en sådan skatt saknar miljöstyrande effekter. Ingen jordbrukare sprider för skojs skull ut mer handelsgödsel än vad som behövs. I och med Alliansens budgetförslag slipper jordbrukaren en extra kostnad på tusentals kronor per år, som återinförandet av denna skatt skulle ha medfört.Herr talman! Den låga självförsörjningsgraden är ett stort bekymmer. Jag menar att vi måste börja relatera självförsörjningsgraden till säkerheten för vårt land. Det finns åtminstone en beräkning som jag tagit del av som visar att hyllorna i Stockholms butiker skulle tömmas på två dygn i en krissituation om livsmedelsimporten inte kunde säkras. Även om siffran vore två veckor skulle det vara tillräckligt illavarslande.Herr talman! Regeringen måste snart kunna redovisa hur reglerna för EU:s jordbruksstöd för 2015 ska komma att se ut. Det är helt avgörande för att våra lantbruksföretagare ska få veta vilka förutsättningar som egentligen gäller. Jag fruktar tyvärr att en del företagare riskerar att hamna i en stor likviditetskris, men detta kan avhjälpas om utbetalningarna av jordbruksstöd tidigareläggs när stödet väl är fastställt. Jag hoppas att regeringen är beredd att åtgärda detta.Herr talman! För alla oss som vill se en landsbygd med betande djur, livskraftiga gårdar, brukade åkrar och öppna landskap är dagens situation mycket nedslående. Kulturvärden som byggts upp genom generationer riskerar att bli övervuxna, övergivna och förstörda. För mig som kristdemokrat rimmar det dåligt med mina grundläggande värderingar, som förvaltarskap och kontinuitet.Den dystra bilden måste vändas till framtidstro. Självförtroende måste prägla diskussionen om landsbygden och böndernas situation. Vi vill låta det svenska jordbruket bidra aktivt till den globala livsmedelsförsörjningen, som nu står inför stora utmaningar med en världsbefolkning på väg mot nio miljarder. Därför är det viktigt att vi stöder arbetet med att kunna exportera såväl livsmedel som skogsprodukter.När det gäller skogsnäringen är det viktigt att understryka hur värdefullt skogsbruket är för vårt lands välfärd. Det ska finnas ett gott samarbete mellan stat och skogsägare, och arbetet med skydd av värdefull skog ska bedrivas i nära samarbete med skogsägarna. Det är viktigt att slå fast att äganderätt och frihet under ansvar är en god utgångspunkt för markägarnas skötsel av skog.Herr talman! Jag har under hösten haft flera diskussioner i denna kammare om jordbrukspolitiken i Sverige. Svaren från landsbygdsministern har oftast varit att regeringen ämnar lansera en livsmedelsstrategi. Jag välkomnar det initiativet. Om det ska bli ett extra val i mars hoppas jag och räknar ändå med att regeringens arbete kommer igång snabbt efter nyåret. Jag är beredd att hjälpa till för att vi ska få fram en livsmedelsstrategi som ger våra lantbrukare bättre förutsättningar att bedriva jordbruk i Sverige.

Herr talman! Sverigedemokraterna ser som sagt areella näringar, landsbygd och livsmedel som ett prioriterat område och har förordat en förstärkt budget på flera delområden.Maten som man köper i butiken eller som serveras i skolan, på restaurang eller i sjukvården - man måste kunna lita på att den är helt säker. Felaktig information på grund av felmärkta livsmedel har blivit allt vanligare i takt med att vi importerar alltmer kött. Den offentliga livsmedelskontrollen är därför oerhört viktig för att kunna se till att företagen tar sitt ansvar för att livsmedel är säkra.Larmrapporter och fall av omfattande livsmedelsbedrägerier måste reduceras till ett minimum. Att märka om utländskt kött till svenskt är ett exempel på vanligt fusk. Konsumenterna som köper och äter köttet måste kunna lita på innehållet i livsmedlen. Därför bör man förstärka och utöka arbetet med kontroller. Sverigedemokraterna vill också öka anslaget till Livsmedelsverket med 20 miljoner.Herr talman! När det gäller anslaget för ersättningar för viltskador med mera anser vi såklart att det är bra om åtgärder kan vidtas för att förebygga konflikter kring rovdjur.Kostnaderna för skador på tamdjur har ökat dramatiskt. 16 hundar har dödats av varg i år bara i Värmland. Tidigare har det varit ersättningar på grödor som har kostat mest, men nu har kostnaderna för skador på framför allt får stigit i höjden rejält - till och med så mycket att pengarna inte har räckt till.På tal om vilt, herr talman, är jaktfrågorna heta ute i verkligheten. Det vet vi som bor ute på landsbygden i de skogsbygder där det finns mycket rovdjur, som i Värmland där det finns väldigt mycket varg. För ett landsbygdsvänligt parti som Sverigedemokraterna är jakten ett prioriterat område.En lokalt förankrad viltvårdsmyndighet bör ta över Naturvårdsverkets ansvar för jaktfrågorna. I länen med hög koncentration av rovdjur, som i mellersta förvaltningsområdet, är folk heligt förbannade på Naturvårdsverkets ställningstagande - att man till synes inte tog någon större notis om viltförvaltningsdelegationernas och samverkansrådets förslag.

Bara i Värmland har som sagt 16 hundar dödats under året, varav fem i oktober och november.

Det skulle tillföra en landsbygdsförankring som skapar underlag för en bättre dialog med regionala myndigheter, jägarorganisationer och landsbygdsbor i övrigt.Frågan aktualiserar för övrigt det faktum att sprickan håller på att växa alltmer mellan stad och landsbygd. Vi i Sverigedemokraterna vill verka för en myndighetsutövning som håller ihop Sverige, och en ny jaktmyndighet ser vi som en del i denna strategi.Genom att införa en viltvårdsmyndighet med ett helhetsansvar för viltförvaltningen och flytta den närmare människorna som påverkas kan vi minska konflikterna och bidra till en större balans mellan olika intressen.Herr talman!

Vi vill avsätta medel och även på andra sätt arbeta för att minimera antalet djurförsök.Överläggningen var härmed avslutad.(Beslut skulle fattas den 19 december.